Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 21 behandlas vissa anslagsfrågor inom industridepartementets område. De återstående delarna får vi återkomma till när kammaren senare i vår skall behandla regeringens proposition om näringspolitiken. I den moderata kommittémotionen, nr N375, har vi redovisat de besparingsförslag som behandlas i det nu aktuella betänkandet. I reservation nr 1 följer vi upp ett sådant förslag, där vi tillsammans med folkpartiet har enats om att minska industridepartementets kommittéanslag med 6 milj.kr. Reservanterna instämmer sålunda i den kritik som de båda partierna har riktat mot regeringens ökade användning av olika råd och delegationer för sina kontakter med näringslivet. Värdet av branschråden och liknande samrådsorgan är enligt vår mening tvivelaktigt. De medför en onödig formalisering av kontakterna med näringslivet och drar dessutom betydande kostnader. Riksdagen bör därför uttala sig för en successiv avveckling av dylika organ. Vi anser också att andra besparingar på utredningsanslaget bör kunna genomföras. I budgetpropositionen föreslår regeringen att riksdagen skall anslå 140 milj.kr. som ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. Denna kreditgivning sker numera i enlighet med ett nytt system för u-krediter som administreras av BITS. Det aktuella anslaget kommer därför nästa budgetår att belastas endast av kostnader för åtaganden som gjorts intill utgången av år 1984. Även de nuvarande kostnaderna för den tidigare kreditgivningen bör enligt vår mening i princip anses vara kostnader för att hjälpa utvecklingsländer. Det är därför naturligt att dessa kostnader icke belastar industridepartementets huvudtitel, utan utrikesdepartementets biståndsanslag. Som vi framhåller i reservation nr 3, bör regeringen bemyndigas att vid behov utnyttja existerande reservationer på sistnämnda anslag. Det bör i samman hanget också påpekas, att det föreligger svårigheter att beräkna kostnadsutfallet i förväg — bl.a. beroende på ränteutvecklingen. I reservationerna nr 4 och 6 föreslår vi att oförändrade anslag skall utges till statens provningsanstalt. Vi delar således inte regeringens bedömning att dessa anslag måste räknas upp inför nästa budgetår. Den avreglering som näringsutskottet i andra sammanhang har uttalat sig för, måste som långsiktigt mål ha att åstadkomma besparingar av skattebetalarnas medel. Och detta måste gälla även om avregleringen på ett visst område — t.ex. ädelmetallkontrollen — kan medföra avvecklingskostnader. Men även bortsett från det nyssnämnda måste besparingar åstadkommas genom en rad andra åtgärder. I reservationen pekar vi på möjligheten av en ökad avgiftsfinansiering av sådan verksamhet som inte täcker sina kostnader. Det bör t.ex. vara möjligt för provningsanstalten att i ökad utsträckning få bidrag från forskningsråd och andra intressenter för arbetet med utveckling av provningsmetoder m.m. Man bör även vara beredd att pröva möjligheten till taxehöjningar, i första hand inom icke monopolbelagda områden. Herr talman! De besparingsförslag som vi här och i andra sammanhang har ställt oss bakom från den moderata gruppens sida skall ses i relation till de andra åtgärder —t.ex. på skattepolitikens område — som vi har lagt fram i våra partioch kommittémotioner med det klart uttalade syftet att främja näringslivets konkurrenskraft och framtida utveckling. Dessa förslag utgår från vårt synsätt att en generell ekonomisk politik bättre kan befrämja näringslivets utveckling än vad selektiva bidrag och myndighetsreglering någonsin kan åstadkomma. Vi kommer därför att målmedvetet driva arbetet med avregleringar och avmonopoliseringar vidare. De viktigaste åtgärderna för att förbättra näringslivets villkor ligger i en politik som stärker marknadsekonomins funktionssätt och som lägger grunden till ett förbättrat konkurrensläge för näringslivet. Näringsutskottet har enhälligt beslutat tillstyrka två motioner, där yrkande om medel för en tredje tjänst som sameslöjdskonsulent har ställts. För att främja sameslöjden, bevara dess särart och föra den hantverksmässiga traditionen vidare, finansierar staten i dag — genom Nämnden för hemslöjdsfrågor — två sameslöjdskonsulenter. Sameslöjden har stor betydelse för den samiska kulturen, och den ger välkommen sysselsättning i glesbygd. Under en följd av år har Riksorganisationen Same-Ätnam, som ansvarar för verksamheten, gjort framställningar om en tredje samekonsulent. Behovet har redan i ett utredningsbetänkande dokumenterats. En sådan konsulenttjänst ingick i den av riksdagen år 1981 i princip beslutade utbyggnaden. De två moderata ledamöterna Hans Dau och Håkan Stjernlöf har i sin motion N309 påpekat att den tredje konsulenten ännu inte har anställts, vilket är till förfång för en verksamhet som är så viktig inom en av brist på arbetstillfällen särdeles utsatt glesbygd. Det vore, anför motionärerna, en god regionalpolitisk insats att anslå medel för en tredje sameslöjdskonsulent, särskilt när man är medveten om att värdefulla arbetsuppgifter föreligger i form av råd och vägledning till intresserade, som ser en möjlighet att genom slöjden kunna förbättra sina levnadsförhållanden. Det är värdefullt att näringsutskottet enhälligt ställer sig bakom motionärernas krav. Utskottet anser att det är angeläget att sameslöjdens ställning stärks. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3, 4 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet medverkar i två av reservationerna till detta betänkande. När det gäller anslaget till de olika råd och delegationer som regeringen använder för sina kontakter med näringslivet är det egentligen inte siffrorna som är det intressanta. Viktigare är den principiella skillnad som finns mellan folkpartiets och socialdemokraternas syn på relationerna regeringen-näringslivet. Enligt vår uppfattning skall politikernas uppgift vara att ange de ramar som företagen har att rätta sig efter. Och det är viktigt att de här ramarna kännetecknas av stabilitet och långsiktighet. Det finns en berättigad kritik från företagen mot att regering och riksdag allt oftare ändrar förutsättningarna för verksamheten. Nya skatter och avgifter eller ändrade regler beslutas och träder i kraft med kort varsel. De här snabba förändringarna — och oron för att sådana kan inträffa — skapar en osäkerhet som påverkar företagen negativt. Förutom den självklara uppgiften att skapa allmänt goda förutsättningar för vårt näringsliv, framför allt genom en riktig ekonomisk politik, är det detta vi som politiker skall ägna oss åt, dvs. att ange spelreglerna. Men för socialdemokraterna är det inte tillräckligt. Man misstror uppenbarligen marknadsekonomin och går därför hela tiden in och styr och korrigerar också innanför ramarna. Det är därför man har infört kollektiva löntagarfonder, det är därför regeringen måste godkänna bankernas styrelseordförande och reglera priser, valutaflöden och investeringar. Här går det alltså en klar principiell skiljelinje mellan folkpartiet och socialdemokraterna: socialdemokratisk misstro mot marknadsekonomi å den ena sidan, liberal tilltro å den andra! Och det är alltså grunden till att vi i detta ärende — och i en rad andra av samma karaktär — har olika uppfattningar. Några ord också, herr talman, om reservation 5! Vi är för vår del övertygade om att en auktorisation för Skellefteå Träteknikcentrum att utfärda provningsintyg skulle få positiva effekter för den norrländska trävaruindustrin. På Träteknikcentrum finns i dag bra utvecklingsoch forskningsresurser för snickeriprodukter, och vi menar att verksamheten borde utökas med rätten att utfärda provningsintyg.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

Herr talman! ”Kvarvarande ledamöter och personal!” , kanske man också skulle säga vid den här timmen på dygnet. I det här betänkandet behandlas bl.a. hemslöjden. Vid åtminstone ett par tillfällen tidigare har jag här i kammaren under sen kvällstid debatterat hemslöjden med Wivi-Anne Radesjö, som kommer senare i debatten. Därför vore det frestande att nöja sig med att hänvisa till tidigare års debattprotokoll med det undantaget att reservationerna nu gäller allt utom förslaget om en tredje sameslöjdskonsulent, som ett enigt utskott ställt sig bakom. Men det vore väl kanske att rationalisera kammarens arbete för mycket, herr talman. Som sagts för en stund sedan har hemslöjden ganska stor betydelse i vårt land. Det handlar både om att skapa sysselsättning och om att föra kulturtraditioner vidare; det gäller inte bara sameslöjden, utan det gäller hela hemslöjdsverksamheten. År 1981 fastställde riksdagen riktlinjerna för det statliga stöd som nu utgår till hemslöjden. Riksdagsbeslutet baserades på hemslöjdsutredningens förslag, som utarbetats under ledning av dåvarande riksdagsledamoten Anna Eliasson. Enligt riksdagsbeslutet skall det på länsplanet finnas en hemslöjdsorganisation med två hemslöjdkonsulenter. Det ekonomiska ansvaret fördelas mellan staten och landstinget i resp. län. Dessutom finns det ett centralt organ — nämnden för hemslöjdsfrågor — vars kansli är placerat hos industriverket. Från nuvarande anslag finansieras en hemslöjdskonsulent i varje län, en tjänst som spetskonsulent och två tjänster som ansvarar för sameslöjden. I flera år har nämnden för hemslöjdsfrågor äskat medel för en utbyggnad av konsulentverksamheten, helt i enlighet med den målsättning som riksdagen fastställde 1981. Tyvärr har den nuvarande regeringen i flera år visat stor njugghet gentemot hemslöjdsnäringen. I år går regeringen t.o.m. så långt att man säger att den föreslagna konsulentorganisationen inte bör genomföras. Det beskedet strider uppenbart mot 1981 års beslut. Industriministerns negativa inställning till hemslöjden är anmärkningsvärd mot bakgrund av att hemslöjden ofta spelar en mycket aktiv roll för sysselsättningen i utpräglade glesbygdsregioner. Att kunna ta vara på varje sysselsättningstillfälle borde vara en angelägenhet för statsmakten och inte minst industriministern, vars ansvarsområde hemslöjden tillhör. Från centerns sida har vi föreslagit en höjning av anslaget med 3,5 milj.kr. Det skulle göra det möjligt att påbörja den utbyggnad av konsulentorganisationen som riksdagen beslöt 1981. Det skulle också göra det möjligt att inrätta en tredje tjänst som sameslöjdskonsulent. Tyvärr har vi inte fått med oss utskottets majoritet på hela vårt förslag. Däremot är det tillfredsställande att utskottet nu enhälligt tillstyrker en tredje sameslöjdskonsulent. Det är ett fall framåt för hemslöjdsverksamheten hos samerna i utpräglad glesbygd. Det är en seger för centerrörelsens mångåriga arbete och i synnerhet för Martin Olsson, som har motionerat i de här frågorna under många år här i riksdagen. Jag tycker ändå att man skall ta några steg ytterligare på vägen för att bygga upp hemslöjdsorganisationen. Vårt förslag om ett ökat anslag har det syftet. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. Beträffande reservation 5 om ett Träteknikcentrum i Skellefteå, en reservation som vi har undertecknat tillsammans med folkpartiet, skall jag nöja mig med att instämma i det Christer Eirefelt nyss anförde. Han har som sann liberal gjort en utomordentlig plädering för en angelägen uppgift för norrländsk träindustri. Det gläder mig.

Herr talman! Det mesta som behandlas i detta betänkande från näringsutskottet är gamla bekanta saker. Det gäller också anslaget till samrådsverksamheten mellan departement, näringsliv och löntagare. Utskottsmajoriteten anser det viktigt med sådana här samråd för att främja produktionen i näringslivet. Att i besparingsiver dra in på detta anslag tycker vi inte är att spara på rätt ställe. Jag förstår inte riktigt folkpartiet när Christer Eirefelt säger att socialdemokraterna misstror företagen. Det handlar ju om en samrådsverksamhet. Hur man kan få det till att vi misstror företagen när vi vill höra deras åsikter i olika frågor, förstår jag inte. Jag yrkar avslag på reservation 1. 5 Det statliga stödet till hemslöjden är också ett ofta debatterat ämne. Vi är överens om att hemslöjden har ett både kulturellt och sysselsättningspolitiskt värde. Tyvärr har vi i utskottsmajoriteten inte haft möjlighet att tillstyrka förslaget om en ökning av anslaget med det belopp som begärs i motion N409. Däremot har vi ansett det värdefullt att ytterligare en sameslöjdskonsulent anställs. Den tjänsten skall i likhet med de två som redan finns bekostas med statliga medel. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. I reservation 3 yrkar de moderata ledamöterna i näringsutskottet avslag på regeringens förslag om ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. Utskottet ser ingen anledning till att riksdagen nu ändrar den ordning som hänför sig till de tidigare kreditbesluten. Jag yrkar därför avslag på reservation 3. Nästa reservation behandlar frågan om bidrag till statens provningsanstalt. Verksamheten inom SP är indelad i tre produktionsområden, nämligen teknisk utvärdering, forskning och utveckling samt rådgivning till myndigheter. Till vissa delar är verksamheten avgiftsfinansierad, medan övrigt måste klaras genom bidragsanslag. I motion N375 anförs att det är anmärkningsvärt att regeringen föreslår en ökning av anslaget med tanke på den avregleringsverksamhet som har inletts och som har som mål att åstadkomma besparingar. Utskottsmajoriteten vill med anledning härav påpeka att den avreglering som beslöts av riksdagen i november 1986 träder i kraft först den 1 juli 1988 och därför inte har någon effekt på årets budget, vilket motionärerna påstår. Istället behövs ett engångsanslag för avvecklingskostnader till följd av detta beslut. I praktiken har regeringen också i sitt förslag räknat med en real minskning av anslaget med 1,5 96. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 4 och 6. I reservation 5 yrkas bifall till motion N363 från folkpartiet, och den handlar om provning av trämaterial. Motionärerna anser att Träteknikcentrum i Skellefteå bör få auktorisation att utföra provning av trämaterial. Riksdagen har tidigare behandlat liknande motioner och inte funnit anledning att ändra på nu gällande ordning, dvs. att sådan provning sker på statens provningsanstalt i Borås. Om en ändring skall ske, kan den göras efter samråd mellan myndigheten, den befintliga provplatsen och statens mätoch provråd. I det nu aktuella fallet anser utskottsmajoriteten att riksdagen inte nu bör pröva frågan om auktorisation för typprovning. Jag yrkar avslag även på reservation 5 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill först passa på att tacka Per-Ola Eriksson för det generösa erkännandet när det gäller vårt arbete för träindustrin i Norrland. Till Wivi-Anne Radesjö vill jag säga att det inte är besparingsiver som gör att jag talat för reservation 1, utan jag har lagt principiella aspekter på den beloppsmässigt i och för sig inte särskilt viktiga frågan om de många råden och delegationerna. Jag ser dem som symtom på hur man från regeringshåll anser att kontakterna med näringslivet skall gå till. Självfallet skall regeringen ha kontakter med näringslivet, men det kan ske utan att man formaliserar dem i råd och delegationer. Det här är en liten men viktig del av den sammanblandningsekonomi som blir allt vanligare, alltså att regeringen träffar överenskommelser framför allt med storföretagen. Det naturliga och riktiga är i stället, menar vi, att man ser till att näringslivet vet vilka regler som gäller. Man skall ange ramarna och där innanför låta näringslivet självt agera.
Herr talman! Om jag gladde Christer Eirefelt, så är det ingenting mot den glädje jag känner över folkpartiets inställning till Träteknikcentrum i Skellefteå. Det gynnar norrländsk skogsnäring. Vi har mött benhårt motstånd från folkpartiets sida när det gällt ett branschprogram för träindustrin i Norrland, och jag noterar med glädje varje förändring till det bättre. Sedan några frågor till Wivi-Anne Radesjö. Vad är det som föranleder att socialdemokraterna har en så negativ syn på att fullfölja det beslut som riksdagen en gång har fattat för att få till stånd en fungerande hemslöjdsorganisation i hela landet? Beror det på det statsfinansiella läget? Beror det på att det handlar om småskalig verksamhet? Är det att verksamheten huvudsakligen ligger i glesbygd?

Herr talman! Jag kan lugna Per-Ola Eriksson med att det är inte något av de skäl som han räknade upp, förutom det statsfinansiella läget. Vi har absolut ingenting emot hemslöjdsverksamheten. Vi ser väldigt positivt på den, och det trodde jag att Per-Ola Eriksson har uppfattat att vi gör. Man får inte tolka utskottets ställningstagande som att vi vill upphäva det beslut riksdagen fattade 1981 angående konsulentverksamhetens utbyggnad, utan vi får väl se tiden an.
Herr talman! Om Wivi-Anne Radesjö med hänvisning till det statsfinansiella läget vill spara några miljoner kronor på hemslöjdsverksamheten, hoppas jag att vi kan mötas i näringsutskottet, då vi senare skall spara på investeringar i olönsamma kärnkraftsreaktorer i framtiden.

Herr talman! Den familjerättsliga lagstiftningen har stor betydelse för de flesta människor. Det är därför viktigt att den successivt anpassas till förändringar i människors levnadsmönster och i samhällsutvecklingen. 1921 års giftermålsbalk präglades naturligtvis av de värderingar och den samhällsstruktur som rådde för 65 år sedan. Den har emellertid sedan länge varit föremål för en omfattande översyn. Översynen har lett till att nya regler om ingående och upplösning av äktenskap togs in i giftermålsbalken år 1973. Nu har turen kommit till att modernisera de regler i giftermålsbalken som avser makars egendom. Samtidigt förs giftermålsbalkens regler om äktenskaps ingående och upplösning samt om underhåll mellan makar över i en ny äktenskapsbalk. Nyheterna i äktenskapsbalken avser alltså reglerna om makars egendom. I anslutning till dessa föreslås också vissa ändringar i ärvdabalken. Dessa nyheter innebär en betydelsefull familjerättslig reform. Det ekonomiska skyddet för en efterlevande make ökas. Vissa oskäliga resultat, som en bodelning mellan makar kan medföra enligt nu gällande regler, förhindras. Syftet att öka det ekonomiska skyddet för efterlevande make uppnås på framför allt två sätt. För det första förändras arvsreglerna så att make får arvsrätt framför gemensamma barn. De barn makarna har gemensamt — men också bara de — får alltså enligt de nya reglerna vänta med att få ut arvet till dess att båda föräldrarna har avlidit. Jag beklagar att moderata samlingspartiet och centerpartiet i det här sammanhanget ställer sig vid sidan av en enighet i utskottet på det sättet att dessa två partier vill utesluta enskild egendom från arvsrätten. Det är inte sakligt motiverat. För det andra får den efterlevande maken rätt att bestämma att vardera sidan skall som sin andel vid bodelningen behålla sitt giftorättsgods — helt eller delvis. Härigenom slipper en efterlevande make, som har mer giftorättsgods än den avlidna maken, avstå viss del av sin egendom till den avlidna makens arvingar och testamentstagare. Genom de nya arvsregler och bodelningsregler som föreslås skapas alltså ett väsentligt starkare ekonomiskt skydd för den efterlevande maken. I dag kan den efterlevande maken t.ex. tvingas att sälja sitt hem för att kunna lösa ut barnen. Den nya lagstiftningen ger den efterlevande maken möjligheten att i de flesta fall sitta i orubbat bo. En modern äktenskapslagstiftning bör givetvis också främja strävandena efter jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagstiftningen bör därför värna om makarnas självständighet gentemot varandra. Ett uttryck för detta är att äktenskapsbalken bygger på huvudprincipen att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Samtidigt är det emellertid viktigt att lagstiftningen skyddar den ekonomiskt svagare maken då äktenskapet upplöses. Genom äktenskapsbalken ökas skyddet för den ekonomiskt svagare maken, inte bara i sådana fall då bodelning skall ske med anledning av den andra makens död, utan också när bodelning skall ske med anledning av äktenskapsskillnad. Det är framför allt genom att göra egendom till enskild som den ekonomiskt starkare maken har kunnat försätta den ekonomiskt svagare maken i en dålig situation i dessa fall. Därför ökas nu möjligheterna att dra in enskild egendom i bodelningen. Ibland kan en hälftendelning vid bodelningen vara oskälig. Redan enligt gällande rätt har det funnits vissa möjligheter att frångå hälftendelningen. Dessa möjligheter har dock varit starkt begränsade. Enligt praktiskt verksamma jurister har dessa möjligheter i praktiken sällan kunnat utnyttjas. Det är detta som ligger bakom bl.a. talet om att nuvarande lagstiftning gör det möjligt att ”skilja sig till pengar”. För att komma till rätta med sådana och andra oskäliga resultat av de nuvarande bodelningsreglerna har äktenskapsbalken försetts med bestämmelser som i större utsträckning än de nuvarande ger möjlighet att avvika från hälftendelningen. Det är de s.k. jämkningsbestämmelserna. Dessa blir tillämpliga framför allt vid kortvariga äktenskap, där det ofta framstår som oskäligt med en likadelning, om makarna har fört med sig olika egendomsvärden in i äktenskapet. Även i övrigt innehåller äktenskapsbalken nya regler som syftar till att rätta till olämpliga verkningar av nuvarande regler, t.ex. när det gäller gåva mellan makar och behandlingen av pensionsförsäkringar i samband med bodelning. Vissa sociala skyddsregler ändras också i syfte att stärka skyddet för en efterlevande eller en ekonomiskt eller socialt svagare make. Bl.a. ökas möjligheterna för en make att i samband med bodelning få överta en bostad som ägs av den andra maken och där makarna har bott tillsammans. En nyhet är vidare att en make på motsvarande sätt som när det gäller bostaden skall ha möjlighet att överta bohag som tillhör den andra maken. Giftermålsbalken utformades på sin tid i nordiskt samarbete. Ett sådant samarbete är värdefullt från flera synpunkter. Betydelsen av detta samarbete har på senare tid ökat i takt med den allt större rörligheten över gränserna i Norden. Särskilt när det gäller den familjerättsliga lagstiftningen har de som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ett självklart intresse av att lagstiftningen är så likartad som möjligt i de olika länderna. Bl. a. Nordiska rådet har understrukit detta vid flera tillfällen. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att de nya reglerna om äktenskap och arv som nu föreslås gälla i Sverige innebär att svensk rätt väsentligt närmar sig den lagstiftning på detta område som finns i Danmark, Island och Norge. Herr talman! En tydlig tendens under de senaste årtiondena är att allt fler kvinnor och män bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta med varandra. Äktenskapet är dock trots det fortfarande den dominerande samlevnadsformen. Ca 80 96 av alla samboende par är gifta. Samboende utan äktenskap förekommer framför allt hos yngre par. Det är numera faktiskt ovanligt att äktenskap ingås utan att makarna dessförinnan har bott tillsammans under en längre eller kortare tid. Att sambo framstår alltså i stor utsträckning som ett förstadium till äktenskap. Rättsligt regleras ett samboförhållande i dag i huvudsak av allmänna regler. Särskilda civilrättsliga lagbestämmelser för sambor finns bara en, nämligen den som säger att en sambo i vissa fall mot betalning kan få överta en bostad som tillhör den andra sambon. Den regeln är bra, men den behöver nu byggas ut, och det sker genom förslaget till sambolag. Men förutom detta gäller bara allmänna rättsregler. Det är inte så, som ofta förutsätts i debatten, att man här befinner sig i ett juridiskt vakuum, utan allmänna regler gäller som sagt. Men dessa allmänna regler är för sambor högst otillfredsställande, och att träffa avtal om en bättre ordning är i praktiken mycket svårt för att inte säga omöjligt. inte kan fördelas mellan dem på ett enkelt sätt, om de separerar eller en av dem dör. Men allvarligare än så är det att den ekonomiskt svagare sambon ofta riskerar att få lämna det gemensamma hemmet tomhänt, trots att han eller hon kanske i stor utsträckning har gjort insatser som möjliggjort uppbyggnaden av hemmet. Ofta har kvinnan under samboförhållandet fått stå för de dagliga inköpen av t.ex. livsmedel. Mannen har å sin sida stått för inköpen av möbler och andra kapitalvaror och kanske bostaden. I sådana fall kan kvinnan få lämna samboförhållandet tomhänt, medan mannen eller hans arvingar behåller vad han köpt. Det behövs därför bättre regler om upplösning av det gemensamma hemmet när ett samboförhållande upphör. Av den anledningen har regeringen för riksdagen lagt fram ett förslag om en lag om sambors gemensamma hem, som innehåller ett väsentligt förbättrat skydd för den ekonomiskt svagare sambon och för en efterlevande sambo. Lagen tillhandahåller också ett enkelt system för fördelningen mellan samborna av det gemensamma hemmet. Folkpartiet och moderaterna går emot förslaget. En invändning är att samborna i förväg bör avtala om en sådan ordning för delning av det som köpts för det gemensamma hemmet som de vill ha. Jag har emellertid redan sagt att det inte är en praktisk lösning. Och hur tror man att kvinnan i mitt exempel skulle ha förmått mannen att i förväg skriva på ett avtal som ger henne hälften av den egendom som han sedermera köper? En annan invändning mot sambolagstiftningen sägs vara ideologisk. Lagen sägs minska äktenskapets betydelse, dess helgd, och innebär att vi får s.k. B-äktenskap. Det är osakligt, och även cyniskt, att hävda att äktenskapet måste värnas genom att nuvarande orättfärdiga delningsregler bibehålls för sambor. Det är vidare fel att påstå att man tillskapar ett B-äktenskap. Sambolagen gör inte ett samboförhållande till ett äktenskap. Det blir det först om man gifter sig. Det skall man göra om man vill ha den fullständiga reglering av förhållandet som lagstiftningen för gifta, dvs. den nya äktenskapsbalken, ger. Just därför att det finns ett mer heltäckande juridiskt system för samlevnad — alltså äktenskapet — är den utvidgning av sambolagstiftningen som nu genomförs försiktig. Den omfattar bara egendom som utgör sambornas gemensamma bostad och deras gemensamma bohag. All annan egendom hålls utanför, t.ex. banktillgodohavanden, värdepapper, bilar och båtar liksom fritidsbostäder. Lagens regler om delning av det gemensamma hemmet gäller endast sådan bostad som har förvärvats för gemensamt begagnande. Det medför i praktiken att bara sådan bostad och sådant bohag som anskaffats under eller inför samboförhållandet omfattas av dessa regler. Den bostad eller bohagsegendom som en sambo haft före samboförhållandet berörs alltså inte av delningsreglerna. För sambor som av olika skäl vill hålla sina ekonomiska förhållanden helt åtskilda finns det möjlighet att avtala om att lagens regler om delning av det gemensamma hemmet inte skall gälla i deras förhållande. Lagen blir över huvud taget inte aktuell annat än om en delning påkallas och man inte är överens. Det är väl känt att man oftast flyttar samman utan att närmare ha funderat över de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna. Först när det är aktuellt med separation, eller sedan den ekonomiskt starkare sambon har avlidit, får den ekonomiskt svagare sambon klart för sig att han eller hon borde ha skyddat sig genom olika dispositioner före eller under samboförhållandet. Herr talman! Därför behövs sambolagen! Och den måste gälla generellt och inte bara, som en del föreslagit, om parterna har avtalat om det. Endast den som tycker att den svagare parten får skylla sig själv om denne inte har ordnat sina angelägenheter på ett lämpligt sätt skulle vara nöjd med ett sådant rättssystem. Avslutningsvis, herr talman, vill jag framhålla att den nya familjelagstiftning som regeringen nu föreslår, och som riksdagen skall ta ställning till, har fått ett brett stöd vid den tidigare remissbehandlingen. Vi kan räkna med att den väl motsvarar den allmänna uppfattningen om vad en sådan lagstiftning bör innebära. Det är glädjande att det också tycks finnas förutsättningar för en bred majoritet i Sveriges riksdag för den nya lagstiftningen. Bortsett från motståndet mot sambolagen från två partier och i övrigt någon reservation upplever jag nämligen de avsteg från ett enigt utskottsutlåtande som föreligger som i huvudsak skiljaktigheter i tekniska frågor. Detta är tillfredsställande att kunna konstatera, när nu riksdagen går att besluta om en helt ny balk.

Herr talman! De beslut som riksdagen nu går att fatta innebär i flera avseenden betydelsefulla förändringar i gällande giftermålsbalk och ärvdabalk. Ställningstagandena i dag kommer för lång tid framöver att påverka förhållandena mellan äkta makar såväl under deras livstid som vid den ene makens bortgång, varvid även de efterlevandes situation förändras, jämfört med vad som nu gäller. Lagutskottet har genom ett antal s.k. hearingar med representanter för bl.a. justitiedepartementet, olika institutioner och näringslivsorganisationer fått såväl propositionens som motionernas förslag belysta från olika utgångspunkter. Förslaget om en särskild sambolag är ett försök att reglera hur ett gemensamt hem skall delas mellan icke gifta samboende när samboförhållandet upphör genom att de samboende flyttar isär eller genom att en av de samboende avlider. Denna del av regeringens proposition är den mest diskuterade och även den mest kritiserade. Propositionens förslag bygger i huvudsak på det betänkande som familjelagssakkunniga lade fram för nu snart sju år sedan. De delade meningar som kom fram under utredningsarbetet kommer i stort sett också fram i de reservationer som fogats till det lagutskottsbetänkande som riksdagen nu har att ta ställning till. Vi har från borgerligt håll inför den här debatten delat upp ämnesområden och reservationer oss emellan för att därigenom minska ner debattiden. Som framgår av reservationerna, innebär detta dock inte att vi från borgerligt håll är ense på alla punkter. Under utskottsarbetet har vi borgerliga yrkat — och där är vi absolut ense — på uppskov med behandlingen av hela detta ärende. Vi hävdade nämligen i utskottet — och jag menar med all rätt — att riksdagen inte bör fatta beslut i ett så omfattande lagstiftningsärende som det föreliggande, innan förslag lagts dels om ikraftträdande och övergångsbestämmelser, dels om följdlagstiftning inom bl.a. försäkringsrätt och arvsbeskattning. Vi anser inte att beslutsordningen är rimlig. Propositionen om följdlagstiftning har förelagts riksdagen efter det att utskottet justerat sitt betänkande — motionstiden utgick för ett par dagar sedan. Det är märkligt att utskottets socialdemokratiska majoritet inte gav vårt uppskovsyrkande sitt stöd. Så bråttom får det absolut inte vara att genomföra genomgripande förändringar i en så viktig lagstiftning som det här är fråga om, att man inte kan ge oss i riksdagen tid att ta ställning till hela lagkomplexet i ett sammanhang. Det hade varit minst sagt rimligt att ge utskottet möjlighet att pröva de olika förslagen även i förhållande till deras retroaktiva verkan på nu gällande regler, äktenskapsbalk m.m. liksom konsekvenserna för bl.a. nu gällande testamenten. Vi har i ett särskilt yttrande mycket starkt markerat det otillfredsställande i denna beslutsordning. Det kan inte finnas några sakskäl till att hela detta lagkomplex skall jäktas fram. Det borde för socialdemokraterna i utskottet — och även för regeringen — varit angeläget att i dessa viktiga frågor skapa enighet i varje fall om handläggningen. Beslutsordningen — som är oss påtvingad — är mycket anmärkningsvärd. Utskottsmajoriteten delar tydligen vår uppfattning men anser ändå att det kan räcka med att utskottet haft tillgång till en lagrådsremiss med förslag till övergångsbestämmelser, varför något hinder för riksdagen att nu ta ställning inte kan anses föreligga. Några sakskäl till brådskan har inte redovisats i utskottet. Kanske justitieministern har några att redovisa här i dag. Det vore i så fall värdefullt. Herr talman! Justitieministern beklagade att moderaterna och centern inte accepterat ändringarna i ärvdabalken fullt ut. Jag kommer inte att gå in på de reservationer som avser vare sig äktenskapsbalken eller ärvdabalken. De kommer att tas upp av andra talare. När det gäller ändringarna i ärvdabalken vill jag dock understryka, att jag finner det riktigt att vid dödsfall förbättras nu den efterlevande makens möjligheter att sitta ”i orubbat bo”, som det heter, även om vi från moderata samlingspartiet inte har velat gå lika långt som regeringsförslaget. Herr talman! När jag för första gången fick höra talas om, att regeringen övervägde att lägga fram en särskild lag om reglering av förhållandena mellan icke gifta samboende så tyckte jag helt sponant att det var bra. Det var bra därför att numera är den typen av samboende allt vanligare. Det finns statistik som bekräftar detta. Jag förstår att när justitieministern talar om att anpassa äktenskapslagstiftningen till samhällsutvecklingen var det detta han menade. Enligt statistiska centralbyrån finns i dag ca 400 000 ogifta sambopar. Någon exakt uppgift om hur många barn som är gemensamma i samboparen är förståeligt nog inte möjligt att få fram, men i åldern 0-17 år kan de uppskattas till ca 265 000. Ju mer man analyserar behovet av en särskild sambolag desto mer betänksam bör man rimligtvis bli. I varje fall blev jag det! Man måste ställa sig frågan: ”Varför bor så många i dag tillsammans utan att gifta sig?” Många gifter sig inte ens även om de får både ett eller flera barn tillsammans. Ja, varför gifter man sig inte, när det numera är så enkelt att få samboendet legaliserat som äktenskap? Det här är faktiskt frågor, som jag tycker är viktiga att ställa. Jag kan inte ge något entydigt svar på dem. Ingen annan lär heller kunna göra det. För många samboende har det nog helt enkelt bara blivit så — det har inte blivit av att gifta sig. Andra däremot har med avsikt valt ett samboförhållande, därför att de inte vill ha sin relation lagreglerad. Det här är frågeställningar som inte närmare analyserats i regeringsförslaget. Nej, förslaget innebär i realiteten, att de som valt att bo samman i ett icke lagreglerat förhållande nu ”kollektivansluts” till en lagstiftning, som de inte vill ha och som de nu eventuellt anser sig tvingade att avtala bort, i den mån detta är görligt. Detta är utifrån moderata värderingar inte acceptabelt. Samhället går in och reglerar, även där det inte finns vare sig behov eller önskemål om reglering. Sedan länge gäller regler för äktenskapet — regler som klart och tydligt bl.a. markerar när ett äktenskap ingåtts och, om det upplöses, när detta skett. Detta gäller däremot inte för ett samboförhållande. Lagförslaget invaggar lätt de samboende i en falsk trygghetskänsla. Sambolagen kommer säkerligen att ge upphov till många tvister även inför domstol, där det gäller att utreda när samboförhållandet inleddes. Detta gäller inte bara när de samboende flyttar isär; situationen kan bli ännu mera komplicerad, för att inte säga tragisk, när en part i samboförhållandet avlider och den avlidnes efterlevande kanske ifrågasätter när samboförhållandet ingicks. Detta kan ju vara av avgörande betydelse för den efterlevande sambons arvsrätt framför allt när det gäller fast egendom. Risken är stor att uppgift kommer att stå mot uppgift, och det blir mycket skönsmässiga bedömningar som kommer att ligga till grund för exempelvis ett domstolsbeslut. Propositionen föreslår därför ett antal jämkningsregler, som skall lösa de här problemen. I majoritetens skrivning finns på den här punkten mera av tro än av vetande. På s. 46 i utskottsbetänkandet sägs bl.a., att i vissa fall kan dock tidpunkten för inledandet av samlevnaden behöva fastställas mer noggrant. Om parterna inte kan komma överens om den tidpunkten, bör som anförs i propositionen den dag då de kyrkobokfördes på gemensam adress kunna användas, ”om inte övriga omständigheter talar i annan riktning”. Nej, just det! Vad gör man då? Någon förklaring ges inte, utan utskottsmajoriteten fortsätter trosvisst: ”Att fastställa när ett samboförhållande upphörde torde enligt utskottets mening inte vara förknippat med några större svårigheter.” Så enkelt avfärdas besvärliga problem och viktiga frågor. Problemen torde inte vara så enkla att lösa som man tycks tro både enligt propositionen och i utskottsmajoriteten. Jag måste ju ändå hoppas, eftersom det finns en majoritet för sambolagen, att majoritetens optimism skall ha någon grund. Vad vi i dag riskerar — och helt i onödan — är att vi genom den nu föreslagna lagstiftningen skapar en form av äktenskap av andra klass — ett B-äktenskap. Detta avvisar vi bestämt ifrån moderata samlingspartiets sida. Jag var något förvånad över att justitieministern kallade vårt synsätt för cynism. Människor skall ha valfrihet även när det gäller livsstil och samboendeformer, men samhället bör klart markera — och stödja — äktenskapet som den samlevnadsform som ger såväl äkta makar som barn trygghet och skydd i alla de skiftande skeden som vi möter under vår levnad. Herr talman! Det är beklagligt att riksdagen gång efter annan tvingas jäkta igenom viktiga frågor. Det är också beklagligt att när besluten fattas, så är övergångstiden från gammal till ny lag ofta alltför kort. Till detta får vi anledning att återkomma i annat sammanhang. Jag ber med detta att få yrka bifall till de reservationer där vi från moderata samlingspartiet är med, nämligen reservationerna 1, 2,3, 4,5, 6, 7, 9 och 10.

Herr talman! Riksdagen kommer i dag den 2 april 1987 att fatta ett beslut som på ett eller annat sätt berör nära nog alla människor i det svenska samhället. Nuvarande giftermålsbalk ersätts av en ny äktenskapsbalk. Dessutom tillkommer ändringar i ärvdabalken. Majoriteten föreslår också införande av sambolagen, men denna kritiseras starkt av oss. Det utredningsarbete som föregått förslaget har bedrivits i mer än ett årtionde. Redan 1969 lämnades direktiven till den utredning som resulterade i betänkandet SOU:1981:85 ”Äktenskapsbalk”, vilket alltså kom 1981. Dagens beslut innebär sålunda sista etappen av ett reformarbete som pågått i 18 år. Nya regler har under 70-talet förvisso tillkommit — vilket justitieministern här också har redovisat — om äktenskaps ingående och upplösning samt om makars underhållsskyldighet. De inarbetas i den nya lagen. Herr talman! Folkpartiet tillstyrker i princip lagen om äktenskapsbalk med de justeringar som skett under arbetets gång. Vi tillstyrker även förslaget om ärvdabalk, vars konsekvenser främst blir att de gemensamma barnen nu får vänta på arvet efter den efterlevande maken/makan, dvs. att den kvarlevande vid en makes död får laglig rätt att sitta i orubbat bo. Folkpartitet säger däremot nej till det socialdemokratiska förslaget om en sambolag. Bengt Harding Olsson kommer att närmare redovisa folkpartiets förslag vad avser samboförhållande samt konsekvenser kring ärvdabalken i sitt anförande. När nu 1921 års giftermålsbalk ersätts av 1987 års äktenskapsbalk är det en historisk händelse. 1921 års balk ersatte i sin tur den äldre giftermålsbalken från 1734. Förändringarna i samhället i stort avtecknar sig sålunda även i takten i lagstiftningsarbetet inom äktenskapsrättens område. Jag kan därmed instämma i lagrådets konstaterande, vilket är en avspegling av nutida skeende, nämligen att för det bestående äktenskapet behövs numera ringa lagreglering — det är i upplösningssituationen som problemen hopar sig. Äktenskapet är en uråldrig tradition och har även tidigare inneburit rättigheter och skyldigheter för makarna. Nu skrivs åter in i de allmänna bestämmelserna i 1 kap. äktenskapsbalken att makar skall visa varandra trohet och hänsyn. Vidare skall de gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Det kan synas onödigt att räkna upp det här, men det finns ju ett tillfälle att just i dag påminna om dessa förhållanden. Herr talman! I folkpartiet har vi en lång tradition för ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi fäster därför stor vikt vid att lagstiftningen värnar om makars självständighet gentemot varandra. Även inom äktenskapets ram bör därför ett sådant regelsystem råda som ger trygghet för såväl kvinnan som mannen, som vill bo och leva tillsammans på lika villkor. Vi ansluter oss därför till lagförslaget om den nya äktenskapsbalken. Att gifta sig eller att flytta ihop kommer fortfarande — även om den föreslagna sambolagen går igenom — att vara ett val som får olika rättsliga konsekvenser vid en separation. Folkpartiet anser att människor själva skall få avgöra sin samlevnadsform. Samhället skall hålla sig neutralt. Men för de par som önskar reglera sitt förhållande och som tänker sammanbo på lång sikt är äktenskapet helt överlägset, inte minst för deras barn. Äktenskapsbalken innebär ökad ekonomisk jämställdhet mellan gifta makar. Visserligen är kvinnans roll nu annorlunda jämförd med tidigare generationers — både i familjen och ute i samhället -, med ökat ekonomiskt oberoende för många kvinnor. Vi instämmer dock i lagförslaget vars syfte är att skydda den ekonomiskt svagare parten, som i de flesta fall fortfarande är kvinnan. Att barnen skyddas och får växa upp i ett gott hem är för folkpartiets del en viktig utgångspunkt. Med trygga föräldrar följer också trygga barn. Därför strävar vi efter att föräldrarnas villkor skall vara goda och jämlika. Den nya äktenskapsbalken ger betydligt vidgade möjligheter till jämkning vid bodelning och är därmed ett avsteg från likadelningsprincipen. Jämkning bör emellertid nyttjas restriktivt. I första hand skall den tillämpas på de kortvariga äktenskapen och om bodelningsresultatet kan anses oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Även jämkning av äktenskapsförord bör därför nyttjas restriktivt. Utgångspunkten är dock att ett äktenskapsförord är uttryck för makars gemensamma vilja och därför bör respekteras. Folkpartiet går inte emot förslagen, men vill ändå markera hur angeläget det är att noggrant följa rättsutvecklingen för att kunna ingripa om negativa konsekvenser uppstår. Vi har tillsammans med moderata samlingspartiet och centern i en gemensam reservation redovisat behovet av en kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser jämfört med andra samlevnadsformer. På vissa områden finns regler som givits en sådan innebörd att de i realiteten kan ekonomiskt missgynna äktenskapet. Jag yrkar bifall till reservation 9 och därmed bifall till en utredning och kartläggning på området. Herr talman! Folkpartiet anser att äktenskapslagstiftningen skall vara så utformad att den kan förstås av envar. Reglerna har stor praktisk betydelse och bör därför vara enkla och kunna tillämpas av gemene man. Tyvärr befarar vi att de nya reglerna, med tanke på den brådska med vilken äktenskapsbalken nu skall införas, kommer att kräva mer juridisk sakkunskap och rådgivning än de nuvarande reglerna någonsin har gjort. Folkpartiet uttalar därför skarp kritik mot den brist på samordning som präglat uppläggningen av det omfattande lagstiftningsarbetet. I dag fattar vi beslut om äktenskapsbalk, ärvdabalk och sambolag, innan de samlade konsekvenserna för de bestående rättsförhållandena kan överblickas. Beslut om genomförande och ikraftträdande kommer i anslutning till den följdlagstiftning som vi kommer att fatta beslut om senare. Följdlagstiftning inom bl.a. försäkringsrätten och nya regler rörande arvsbeskattning återstår. Förhållandet innebär stor osäkerhet, och många människor kommer att behöva ompröva testamenten och äktenskapsförord. Det behövs både tid och information dels för att kunna överblicka konsekvenserna, dels för att ändra tidigare rättshandlingar. Som jag sade tidigare pressar regeringen på. Enligt propositionen om följdlagstiftningen skall den nya lagen genomföras den 1 januari 1988, dvs. inom nio månader. Var finns logiken i förfaringssättet att låta utredning pågå och regeringskansli arbeta i 18 år, medan den enskilde får nio månader på sig att ställa in sig på en ny lagstiftning? Vi från oppositionens sida anklagar socialdemokraterna för brist på lyhördhet.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

Herr talman! Familjelagstiftningen och arvsreglerna är av största betydelse för alla som enskilda individer och som familjemedlemmar samt för familjer och hela samhället. Även om det moderna samhället skall tillförsäkra alla en materiell trygghet, har familjen alltjämt, och torde även i framtiden komma att ha, en avgörande betydelse för den enskildes trygghet och trivsel såväl under uppväxtåren som därefter. Ur hela samhällets synpunkt har också stabila familjeförhållanden avgörande betydelse, bl.a. när det gäller att minska sociala och ekonomiska problem samt för att barnen skall få växa upp under trygga förhållanden som gör dem till så harmoniska människor som möjligt. Lagstiftningen om familjerätt och arv, liksom annan lagstiftning, måste utformas så att den medverkar till så trygga och stabila familjeförhållanden som möjligt. Det anser vi från centerns håll. Eftersom familjeoch arvslagstiftningen direkt berör de allra flesta människor, är det viktigt att nya regler om arvsrätt och ekonomiska relationer mellan makar, ogifta samboende samt mellan föräldrar och barn upplevs som rättvisa och som svarande mot de värderingar som den stora majoriteten i vårt land har. Den nya äktenskapsbalk som vi nu har att ta ställning till och de ändringar i arvsreglerna som föreslås syftar främst till att stärka den efterlevande makens ställning. Genom den föreslagna sambolagen ges ett grundskydd för den svagare parten när ett samboförhållande upplöses. De nya lagarna har, som här tidigare nämnts, föregåtts av ett mångårigt utredningsoch förberedelsearbete. Under utredningen familjelagssakkunnigas senare fem år hade jag förmånen att vara ledamot av utredningen och har därför på nära håll fått följa en del av det arbete som ligger bakom de nya regler som vi nu har att ta ställning till. När jag jämfört regeringens förslag med majoritetsförslaget från familjelagssakkunniga har jag med tillfredsställelse noterat att regeringen på flera punkter avvikit från majoritetsförslaget och i stället följt förslag från oss reservanter i utredningen. Jag skall nämna fyra sådana punkter. Först och främst gäller det barns rätt till laglott, alltså att föräldrar ej kan testamentera bort mer än hälften av vad ett barn har rätt att ärva. En enhällig remissopinion stödde oss reservanter, som ville behålla laglotten. Det har även regeringen gjort. Vi är glada att laglotten blir kvar. Möjligheterna att göra barn, eller ett visst barn, arvslösa förhindras därmed. En annan punkt gäller reglerna om enskild egendom. Regeringen har därvid i viss mån följt oss reservanter i utredningen, nämligen beträffande avsnittet där regeringen skriver att vad som ”trätt i stället för enskild egendom skall vara enskild om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendom är enskild”. Där följde alltså regeringen oss reservanter. Följderna av att egendom gjorts till enskild i övrigt blir begränsade enligt regeringsförslaget. Det skall jag senare återkomma till. En tredje punkt där jag med tillfredsställelse har noterat att regeringen följt reservanterna i utredningen gäller frågan om de ogifta samboende. Vi tre som representerar de tre icke-socialistiska partierna i utredningen familjelagssakkunniga har ställt oss bakom sambolagstiftningen, men vi har reserverat oss på en punkt: att samboende skulle ha rätt att avtala om att de särskilda reglerna om bodelning av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande inte skall gälla i deras fall. Vi är glada över att regeringen där följt den enhälliga remissopinionen, som alltså stödde vårt krav. På ytterligare en punkt har regeringen frångått utredningsmajoritetens förslag, nämligen dess förslag om att för makar utan barn den först avlidne makens arvingar i andra arvsklassen, alltså föräldrar och syskon samt deras avkomlingar, skulle förlora sin arvsrätt, om den efterlevande maken gifter om sig eller får barn med ny partner. En enhällig remissopinion avstyrkte bestämt detta förslag från familjelagssakkunnigas majoritet och stödde den reservation som vi tre övriga representanter hade lämnat. Det är med tillfredsställelse jag noterar att regeringen även i det fallet följt reservanterna. Jag vill även uttala min tillfredsställelse över att regeringen inte har funnit skäl att ändra arvsrätten för arvingar i tredje arvsklassen. I ett särskilt yttrande i familjelagssakkunnigas betänkande angav de tre socialdemokratiska ledamöterna att de ansåg att kretsen av arvsberättigade borde inskränkas. I lagutskottet behandlade vi år 1983 en socialdemokratisk motion, och utskottsmajoriteten begärde att regeringen skulle överväga att begränsa arvsrätten. Men inte heller på den här punkten har regeringen följt sina partivänner utan stött oss på den icke-socialistiska sidan. Herr talman! Centerpartiet har i huvudsak godtagit de av regeringen föreslagna nya reglerna, men på några viktiga punkter har vi i vår motion L101 och av den föranledda reservationer framfört krav på ändringar. Vår utgångspunkt är att familjelagstiftningen måste anpassas till det samhälle vi nu lever i och de ändrade värderingar som gäller. Familjelagstiftningen skall ge trygghet för kontrahenterna och för barnen. Liksom centern slår vakt om den grupp eller de grupper som är svagare, tillstyrker vi att den efterlevande maken får en starkare ställning och att sambolagen införs, så att den svagare parten får vissa garantier vid delning av det gemensamma hemmet när ett samboförhållande upplöses. En annan viktig princip för oss är att ingångna avtal som äktenskapsförord och testamenten samt villkor för gåvor skall respekteras. Ytterligare en princip måste vara att reglerna gällande skatter och avgifter, studiestöd och mycket annat är så utformade att det inte blir ekonomiskt oförmånligt att gifta sig. I vad gäller respekten för ingångna avtal framhåller vi i vår motion att avtalen endast undantagsvis skall kunna jämkas. Vi kan nu med tillfredsställelse notera att ett enigt lagutskott i vad gäller förutsättningarna för att genom jämkning mer eller mindre frångå ett äktenskapsförord uttalar sig för en mer restriktiv tolkning än den som anges i propositionen. I respekten för ingångna avtal ingår enligt vår mening även att enskild egendom verkligen skall behandlas som enskild i olika situationer. Liksom äktenskapet skall ge trygghet skall det också vara möjligt och tillåtet att genom äktenskapsförord eller genom villkor för gåvor ha egendom som enskild och att verkligen få det respekterat. Enligt propositionens förslag får man, liksom hittills, rätt att göra egendom till enskild, men konsekvenserna begränsas. Den av regeringen föreslagna ordningen leder till att makar inte kan förutse de framtida konsekvenserna av ett upprättat äktenskapsförord. Så t.ex. föreslås att även egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild skall omfattas av den andre makens övertaganderätt beträffande bostad och bohag. Vi anser att enskild egendom även i detta fall skall respekteras. Det har vi understrukit i reservation nr 1, som vi avlämnat tillsammans med moderaterna, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen. Herr talman! En viktig del i de nya reglerna är stärkandet av efterlevande makes ställning. Här kan självfallet olika lösningar väljas, men gemensamt för alla blir att stärker man den efterlevande makens ställning begränsas barnens arvsrätt. I varje fall försenas deras erhållande av arv efter föräldrarna. Eftersom det är viktigt att den efterlevande kan ha kvar det gemensamma hemmet och så långt möjligt leva vidare under samma ekonomiska villkor, har vi stött regeringens förslag om att den efterlevande maken får behålla hela boet och att de gemensamma barnen får ut arv först sedan även den andra föräldern avlidit. När det gäller giftorättsgods anser vi detta vara riktigt och försvarligt. Men mot bakgrund av principen om att ingångna avtal skall hållas och att enskild egendom skall respekteras anser vi, som framgår såväl av vår motion som av reservation nr 2, som vi har avlämnat tillsammans med moderaterna, att den avlidnes enskilda egendom skall ärvas av barnen. Makes arvsrätt skall alltså enligt vår mening ej omfatta den avlidnes enskilda egendom. Egendom kan vara enskild genom äktenskapsförord, genom villkor för gåva eller genom att det i testamentet anges att egendomen skall vara enskild. I de både senare fallen måste det obestridligen vara emot givarens eller testatorns vilja att egendomen vid dödsfall skall övergå till efterlevande make i stället för till barnen. Ofta har väl egendomen gjorts till enskild för att fastigheten eller annat skall stanna inom släkten eller av andra skäl inte gå över till maken. Det är att märka att med det föreliggande lagförslaget kommer ingenting att hindra den efterlevande maken från att förbruka eller avyttra den avlidnes enskilda egendom så att barnen aldrig får ut denna. När det gäller denna helt nya regel är det anmärkningsvärt att det i propositionen endast anges att det saknas anledning att göra skillnad mellan giftorättsgods och enskild egendom — inte heller justitieministern redovisade i sitt anförande något ytterligare underlag för detta ställningstagande. Utskottsmajoriteten instämmer i departementschefens märkliga uttalande i propositionen. Från rättslig synpunkt och med hänsyn till den av oss betonade vikten av respekt för ingångna avtal och förordnanden bör enligt vår mening enskild egendom inte ärvas av den efterlevande maken. Vårt förslag överensstämmer med traditionen i vårt land, och det motsvarar reglerna i Danmark och Norge, som i övrigt i ganska stor utsträckning påverkat det lagförslag vi nu behandlar. Samstämmigheten mellan de nordiska rättsreglerna har betonats även av justitieministern. Dessutom har många remissinstanser framfört samma krav som det vi nu har reserverat oss för. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen nr 2 av centern och moderata samlingspartiet. Herr talman! Enligt centerpartiet är det viktigt att familjelagstiftningen utformas så att det för de allra flesta upplevs som naturligt att ingå äktenskap. Äktenskapet skall ge trygghet, och genom förstärkning av efterlevande makes ställning får nu äktenskapet ekonomiska rättsverkningar som det aldrig tidigare haft. Äktenskapets ställning stärks härigenom. Men det är många andra regler som kan verka negativa på äktenskap i förhållande till andra samboendeformer. Vi anser det viktigt att reglerna om skatter, bidrag, studiestöd och mycket annat skall vara så utformade att det inte är ekonomiskt oförmånligt att välja äktenskapet som samlevnadsform. I motionen L402 begär Karin Israelsson och jag att en kartläggning skall göras av de ekonomiska konsekvenserna av äktenskap jämfört med övrigt samboende. Denna kartläggning skall ge underlag för förslag till ändringar av regler så att äktenskapet inte missgynnas. Med anledning av vår motion och en motion av Alf Svensson med ungefär motsvarande krav har vi tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet lämnat reservation nr 9 med krav på en sådan kartläggning. Jag ber att få yrka bifall även till denna reservation. Herr talman! Jag vill härefter övergå till sambolagen. Även om den nya äktenskapsbalken och de ändrade arvsreglerna får den största betydelsen för de flesta människorna synes det vara den föreslagna sambolagen som väckt det största intresset av de lagförslag som vi nu behandlar. I utredningen familjelagssakkunniga framlades enhälligt ett förslag om en sambolag. Vi tre representanter för de icke-socialistiska partierna reserverade oss dock på en punkt, där vi förordade rätt för sambor att avtala om att lagen inte skulle tillämpas på dem när det gällde delning av det gemensamma hemmet. Samtliga remissinstanser stödde oss reservanter, vilket även regeringen har gjort. Sambor får alltså frihet att avtala sig bort från viktiga delar av sambolagen, om de så önskar. Det är att märka att den nu föreslagna sambolagen inte är helt ny, eftersom vi alltsedan 1974 har haft en lag om ogifta samboendes gemensamma bostad. Denna lag ger den sambo som bäst behöver bostaden, dvs. i praktiken den som skall ha vårdnaden om gemensamma barn, rätt att när samboendet upphör överta bostad som innehas med hyreseller bostadsrätt. Dessa regler inarbetas nu i den nya lagen. Vid bedömningen av om vi behöver en sambolag eller inte måste man se på vilken omfattning samboendet har. Vi kan konstatera att det ogifta samboendet har stor omfattning i vårt land. Ca 20 96 av alla par är ogifta samboende. Nära hälften, 45 926, av alla barn i vårt land föds av ogifta kvinnor, och vi torde kunna dra slutsatsen att huvuddelen av dem är ogifta samboende. Med hänsyn till samboendets omfattning och med hänsyn till vikten av att skydda barnens ställning, liksom att stärka den svagare partens ställning när ett samboförhållande upplöses, anser vi från centerpartiet att det finns starka skäl för den föreslagna lagstiftningen. Vi anser det vara mycket viktigt att parterna vid upplösning av ett samboförhållande har lika rätt till det hem som de gemensamt byggt upp. Det får inte längre vara så, att om exempelvis kvinnans inkomster använts till löpande utgifter och mannens mera till inköp av kapitalvaror, kvinnan skall riskera att få lämna det gemensamma hemmet nästan utan några rättigheter. ö Centern har alltså tillstyrkt regeringens förslag till sambolag liksom den inställning som vi alla hade i familjelagssakkunniga. Jag vill samtidigt beklaga att den enighet som förelåg mellan partiernas företrädare i den utredningen icke finns kvar när vi nu, sex år senare, skall ta ställning här i riksdagen. Den nu uppkomna oenigheten mellan partierna är anmärkningsvärd, eftersom flertalet remissinstanser utifrån vitt skilda utgångspunkter tillstyrkt förslaget om en begränsad lagreglering av sambors förhållanden. Oberoende av om vi tycker att det är bra eller mindre bra att människor bor samman utan att vara gifta med varandra är det någonting som förekommer i stor utsträckning i vårt samhälle. Viser det därför som helt naturligt att införa en lagstiftning som är anpassad till den verkliga situationen i vårt land. Herr talman! Jag vill även ta upp sambobegreppet. Uttrycket sambor eller ogifta samboende förekommer redan i flera lagar, men kriterierna för vilka som skall betraktas som sambor är olika i flera lagar. Under remissbehandlingen av familjelagssakkunnigas betänkande framhöll många remissinstanser önskvärdheten av att kriterierna borde vara så lika som möjligt. Vi har tagit upp denna fråga i vår motion. Nu när samboförhållanden får ökad betydelse och rättsverkan genom sambolagen är det speciellt lämpligt att se över kriterierna för sambor i syfte att så långt som möjligt få ett enhetligt sambobegrepp i all lagstiftning. Att veta vilka regler som gäller skulle underlätta både för dem som är sambor och för de myndigheter och övriga som har kontakt med samboende. Det vore lättare att veta vad som gäller om reglerna vore så lika som möjligt. I reservation nr 10, gemensam för centern, moderaterna och folkpartiet, förordar vi en sådan översyn av sambobegreppet. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservation nr 10. Till slut, herr talman, vill jag ta upp frågan om information. I och med att de nya reglerna om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, de nya arvslagarna och sambolagen införs föreligger ett synnerligen stort behov av information, och detta alldeles särskilt eftersom de nya lagarna föreslås få retroaktiv verkan. De skall tillämpas på alla efter 1921 ingångna äktenskap och alla pågående samboförhållanden. Som jag tidigare nämnt innebär äktenskapsbalken och de nya arvsreglerna att traditionella och förmodligen av alla väl kända principer för arv, giftorätt och enskild egendom m.m. ersätts av delvis nya principer. Samhället har enligt vårt sätt att se synnerligen stor skyldighet att informera samhällsmedborgarna om vad de nya reglerna innebär för dem och deras närstående vid skilsmässor och vid någons bortgång. De måste få information om vilka rättsverkningar de nya reglerna får på hittillsvarande äktenskapsförord, testamenten m.m. Vi har tagit upp detta i vår motion, och utskottet har skrivit en del härom i betänkandet, men eftersom man i propositionen bara på tio rader, helt i förbigående och under annan rubrik nämner ordet information, anser vi att det är påkallat med ett tillkännagivande till regeringen om vikten av information. Med anledning av vår motion har utskottet som sagt framhållit vikten av information, men det borde understrykas genom ett tillkännagivande att regeringen skall ha ansvaret för en allsidig och heltäckande information om denna för vårt land så viktiga lagstiftning.

Herr talman! Den föreslagna äktenskapsbalken innehåller nya regler om makars egendom. Enligt propositionen är syftet med de nya reglerna ”framför allt att åstadkomma en bättre utjämning mellan en ekonomiskt starkare och en ekonomiskt svagare make när det gäller fördelningen av deras egendom vid äktenskapets upplösning genom äktenskapsskillnad”. Vad jag nu sagt står att läsa i utskottsbetänkandets sammanfattning. Varuti består då den påstådda utjämningen? Det är min kätterska fråga. Vid äktenskapsskillnad skall enligt gällande rätt makarnas sammanlagda giftorättsgods delas mitt itu. Denna ordning skall gälla även för framtiden. Undantag från hälftenregeln skall emellertid kunna ske i vissa situationer, som kännetecknas av att det skulle framstå som oskäligt och stötande att tillämpa hälftendelning. Men undantaget är tillkommet inte i den svagares intresse utan i den starkares intresse. Syftet — bakom vilket står ett enigt utskott — är att den ekonomiskt starkare skall slippa att dela med sig av sitt giftorättsgods till den ekonomiskt svagare maken. Han berättigas enligt 12 kap. 1 § att behålla mer än vad som följer av huvudregeln. Verkligheten är alltså, herr talman, en annan än vad som följer av de citerade orden. Möjligen skulle jusititieministern kunna ha haft regeln om jämkning av äktenskapsförord i åtanke. I propositionen införs nämligen en möjlighet att frånkänna avtal makarna emellan om egendomsskillnad full giltighet. Enligt 12 kap. 3 § skall sålunda villkor i äktenskapsförord som anses vara oskäligt kunna jämkas eller t.o.m. lämnas utan avseende vid bodelningen. Paragrafen är visserligen utformad efter mönster av 36 § avtalslagen, men den restriktivitet som därmed följer av ordalagen upphävs genom motivuttalanden i propositionen, enligt vilka jämkning skulle kunna ske nära nog regelmässigt vid varje fall av påtaglig snedfördelning av den samlade egendomen. Sådan jämkning — som indirekt skulle upphäva avtalsfriheten och därmed friheten att ha fullständig egendomsskillnad i äktenskapet — skulle onekligen vara till förmån för den ekonomiskt svagare parten. Men denna nonchalans mot rätten att skriva bindande avtal har ett enhälligt utskott — efter motioner från Martin Olsson och mig — tagit avstånd från. Detta framgår av s. 20-21 i betänkandet . Så verkligheten ser rätt bleklagd ut i jämförelse med de stolta parollerna. På tal om paroller ligger det nära till hands att ta del av själva portalparagrafen till lagverket. Denna lyder: ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.” Vad betyder denna ståtliga paragraf? Är ordet ”en” framför ”kvinna” och ”man” att uppfatta som obestämd artikel eller som räkneord? Kan man stryka ordet ”en” utan att förändra det sakliga innehållet? Den frågan ställde sig Svea hovrätt i sitt remissvar med anledning av det urskillningslösa bruk av obestämd artikel som förekommer i ny lagtext. Svaret är att ordet ”en” här skall uppfattas som räkneord. Portalparagrafen avses alltså utsäga att äktenskapet är monogamt. Det är lätt att hålla med hovrätten i dess åsikt att det ansetts vara en sådan självklarhet i den europeiska kulturkretsen att äktenskapet är monogamt att det därför framstår ”som inte bara obehövligt utan som något förvånande, kanske till och med löjeväckande, om man nu fastställer detta i lag”. I sambolagen används på motsvarande sätt uttrycket ”en ogift kvinna och en ogift man” utan att propositionen här lämnar erforderlig vägledning huruvida ordet ”en” är obestämd artikel eller räkneord! Det nya språkbruket gör mig bedrövad. I ett särskilt yttrande i betänkandet har jag utvecklat min mening ytterligare. Låt mig endast påpeka att utskottet ansett sig föranlåtet att efter motion från mig rätta allvarliga språkfel. I propositionen används ordet ”denne” som om man trott att ordet skulle vara könsneutralt och till följd därav skulle kunna ersätta både ”han” och ”hon”. Självfallet är ”denne” inte något tvekönat eller androgynt ord — det är lika maskulint som ”han”. Men till skillnad från ”han” kan ”denne” ej enligt vårdat språkbruk syfta på subjektet i föregående sats. Den av departementet föreslagna lydelsen av 5 kap. 2 §, som bröt mot denna språkregel, har därför rättats av utskottet. Utskottet har rättat ytterligare ett liknande språkfel. Det kan inte hjälpas att den torftiga formen smittar av sig på bedömningen av innehållet. Som man är klädd blir man hädd, säger ett gammalt ordstäv. Kan en efterlevande make ingå ett bodelningsavtal med sig själv? Kan man sluta avtal med sig själv? Frågan kan synas befängd. Det håller jag gärna med om. Enligt den nya arvsregeln är bröstarvinge inte längre arvinge och dödsbodelägare efter den först avlidne föräldern, oftast pappan. Det är i stället den efterlevande, oftast hustrun — ett för övrigt i lagtexten bannlyst ord — som är ensam arvinge och dödsbodelägare. Hustrun får därigenom en dubbel roll enligt den nya lagen. Hon är dels efterlevande make, dels arvinge. Kan hon i dessa sina dubbla roller sluta avtal med sig själv som går ut över den döde mannens egendom? Propositionen synes besvara den ställda frågan med ett ja, enligt vad som framgår av 9 kap. 5 § — det gäller såväl lagtexten som motiven till den. På s. 388 görs i detta sammanhang ett annat intressant uttalande. Där sägs att den efterlevande maken torde kunna få bodelning till stånd genom att begära att bodelningsförrättare förordnas. Bodelningsförrättaren tillerkänns med andra ord befogenhet att förrätta bodelning i ett bo med endast en delägare. Till yttermera visso uppställer 17 kap. 1 § som villkor för utseende av sådan förrättare att makarna inte kan enas om en bodelning, något som rimligen borde förutsätta att båda är i livet. För att kunna tvista måste de ju vara minst två. Men här var ju utgångspunkten att den ene maken hade avlidit. I en motion påpekade jag att propositionens ståndpunkt skulle få orimliga och stötande konsekvenser. Utskottet ger mig rätt och säger uttryckligen att en efterlevande make som ensam är dödsbodelägare således inte bör kunna sluta bodelningsavtal med sig själv . Utskottet tillägger att det knappast torde stå i överensstämmelse med allmän rättsuppfattning att bodelningsavtal kan ingås av endast en person, något som man helhjärtat kan instämma i. Vad händer om någon dödsbodelägare är missnöjd med ett testamente som den avlidne har upprättat? Jo, enligt ärvdabalken har han att klandra testamentet inom sex månader. Gäller det barns rätt att utfå sin laglott, behöver dock inte åtgärden ske i klandertalans form; det räcker med att göra sin inställning känd på annat sätt. Är man däremot passiv, blir testamentet ståndande efter tidsfristens utgång. Testamentet är alltså — det är slutsatsen — inte ogiltigt i sig , vilket förtjänar att understrykas. Propositionen bryter mot denna hävdvunna ordning utan att beröra detta med ett enda ord i motiven. I lagtexten står det helt oförmedlat att testamente är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt som efterlevande make tillerkänns genom den s.k. basbeloppsregeln. Testamentet blir således ogiltigt i sig. Men konsekvenserna berörs, som sagt, inte med ett enda ord. Mot detta förslag har jag — i en motion — reagerat starkt. Man presenterar verkligen inte en sådan här nyordning hur lättvindigt som helst. Det måste, herr talman, finnas någon ordning och reda även inom juridiken. Utskottet säger sig i och för sig ha förståelse för mina invändningar men stöder ändå propositionen. Vi moderater har reserverat oss till förmån för denna min motion. I den centrala frågan om makes arvsrätt avviker den i propositionen valda lösningen från de förslag som de familjelagssakkunniga framlade. Majoriteten av de sakkunniga förordade att den efterlevande maken skulle ha rätt att behålla boet oskiftat, en ordning som gäller i Danmark och Norge. Minoriteten ville i stället höja antalet basbelopp och helt ta undan enskild egendom. Propositionen underkänner båda förslagen och innehåller en principiellt annorlunda lösning, som inte varit föremål för någon remissbehandling alls. Detta har — vilket Martin Olsson framhållit i sitt anförande — försatt oss som inte godtar propositionens förslag i en mycket otillfredsställande situation, vilket närmare framgår av ett särskilt yttrande i betänkandet på s. 67. Frågan om efterlevandes ställning är helt enkelt inte tillräckligt beredd. Herr talman! Som torde ha framgått är jag måttligt imponerad av den framlagda lagstiftningsprodukten. Innehållet skiljer sig ej nämnvärt från formen. Och vilket betyg formen — språket — förtjänar, har jag väl avslöjat fullt tydligt. Med hänvisning till det anförda och till de argument Martin Olsson åberopat till stöd för de gemensamma moderatoch centerreservationerna rörande makes arvsrätt och förfoganderätt över enskild egendom yrkar jag bifall till de reservationer angående äktenskapsbalken som moderaternas företrädare står bakom.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att det är ägnat att förvåna att justitieministern har lämnat kammaren utan att åhöra den fortsatta debatten. Han hade förhoppningsvis kunnat medverka i debatten. Justitieministern har fastslagit att detta gäller en betydelsefull reform, vilket jag verkligen kan understryka. Den har ägnats stor omsorg från många instanser. Trots detta avviker justitieministern härifrån. Enligt min uppfattning är det en uppenbar nonchalans mot riksdagen, om han inte kan redovisa laga förfall för sin utevaro. Därefter skall jag övergå till sakfrågan. Herr talman! Lagutskottets betänkande 1986/87:18 behandlar centrala delar av familjerätten. Riksdagsdebatten berör därför många för allmänheten viktiga frågor. För folkpartiets räkning har Ulla Orring behandlat lagstiftningsärendets handläggningsordning samt äktenskapsbalken. Min uppgift är närmast att föra folkpartiets talan beträffande ärvdabalken och sambolagen. Herr talman! Vad först gäller ärvdabalken, så handlar det inte om en genomgripande totalreform. Men på en särskild punkt föreslås en viktig ändring. Efterlevande makes arvsrätt prioriteras framför barnens rätt. Utskottet har enigt ställt sig bakom denna princip. Men en minoritet menar att den efterlevande makens utvidgade arvsrätt inte skall gälla den avlidnes enskilda egendom. Folkpartiet driver bestämt uppfattningen att den efterlevande skall erhålla ett vidsträckt och generöst ekonomiskt skydd. Detta ligger också i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Dessutom skulle efterlevandeskyddet inom arvsrätten allvarligt kunna urholkas om man kan undanta enskild egendom. Avgörande för folkpartiet har varit att skapa en stark arvsrättslig ställning för den efterlevande föräldern. Vid dödsfall är det rimligt att den efterlevande föräldern har bestämmanderätt över hela kvarlåtenskapen. Det är inte rimligt att den efterlevande föräldern — i en redan pressande, sorglig situation — skall känna sig ekonomiskt beroende av barnen och eventuellt ingifta personer. Den efterlevandes möjlighet att kvarsitta i orubbat bo skall inte vara beroende av barns och ingiftas generositet. Den efterlevande föräldern skall med stöd av lagen och utan att behöva ”tigga” av någon få leva vidare i det gemensamma hemmet. Kritiken mot detta generösa efterlevandeskydd gäller ofta tre punkter. Den efterlevande kan få för mycket av kvarlåtenskapen, som han/hon alltså inte har behov av. Barnen kan få för litet och skulle alltså ha behov av mera av kvarlåtenskapen. Den efterlevande kan förbruka arvet inkl. den enskilda egendomen till skada för barnen. Folkpartiets svar på sådan kritik är att vi hyser tilltro till den efterlevande och hennes egen ansvarskänsla. Den efterlevande föräldern avstår säkert om möjligt egendom vid behov till barnen genom avstående från arv eller framtida gåvor. Farhågorna för att den efterlevande föräldern skall förslösa arvet till skada för behövande barn är överdrivna och speglar en onödig misstro. Här måste också göras ett viktigt tillägg för att förhindra ibland uppkommande missförstånd. Den efterlevande makens/förälderns starka arvsrättsliga ställning i förhållande till barnen är inte något som sker på den andre makens bekostnad. Den fria testationsrätten kvarstår nämligen oinskränkt, eftersom efterlevande make inte har tillerkänts någon rätt till laglott. Varje make kan alltså genom testamente styra egendom, exempelvis all enskild egendom, förbi efterlevande make och direkt till barnen om man särskilt vill gynna dessa. Sammanfattningsvis kan i denna del sägas att lagstiftaren i denna känsliga familjerättsliga fråga med ofta motstående intressen har lyckats finna den rätta balanspunkten — i den här delen kan jag passa på att berömma den frånvarande justitieministern. Herr talman! Vad sedan beträffar regeringens förslag till sambolag blir tyvärr omdömet helt annorlunda. Propositionen i denna del är dålig, eller för att tala i klartext: Lagförslaget är ett juridiskt missfoster. Frågor om enskilda människors samlevnad måste hanteras med största respekt i alla avseenden. En rättslig reglering på ett sådan område måste ha rätt och inte som nu fel utgångspunkt. Varje vuxen medborgare som inte är omyndigförklarad måste ha rätt att forma sitt eget liv, så länge det inte skadar andra människor. Därav följer att det i ett fritt samhälle måste finnas möjlighet till samboende utan rättslig reglering. Men sambolagen avses att omfatta alla samboende även utan deras egen begäran och utan att de kanske ens vet om det och t.o.m. mot deras egen vilja. En sådan lagstiftningsmetod bygger på ett kollektivistiskt synsätt och blir en familjerättslig variant till den arbetsrättsliga kollektivanslutningen. Visserligen finns viss utträdesrätt från lagregleringen — tack och lov — men det kräver alltså en aktiv handling i form av gemensamt upprättat avtal, och lagen går aldrig att helt avtala bort. Konsekvensen blir att det inte kommer att finnas någon samlevnadsform helt fri från rättslig reglering, trots att det finns starka önskemål bland allmänheten om en sådan form. Många människor menar att deras livsform är samboende utan samekonomi. Det behöver inte vara något fel och inte något fult. Som exempel kan nämnas en man och en kvinna som på sin ålders höst flyttar ihop av helt annan anledning än äktenskapsliknande skäl. De kanske rent av känner sig tryggare tillsammans än ensamma. Detta pensionärspar riskerar att drabbas av sambolagens ”välsignade” ekonomiska gemenskap och detta sannolikt utan att ha en aning om vare sig risken eller konsekvenserna. Dessutom kan riktas förödande kritik mot det föreslagna regelsystemets innehåll. Redan begreppet ”sambo” är behäftat med en i det närmaste total oklarhet. Enligt lagen räcker det inte med att två personer bor ihop. Dessutom måste de bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Därför krävs att de har ett gemensamt hem och då i form av permanent bostad och inte fritidshus — bor de i fritidshus räknas de inte som sambor. I detta hem måste de ”sammanleva i en inte alltför kortvarig förbindelse”. Häri skall ”normalt ingå sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete”. Dessa citat kommer från propositionen, om någon skulle undra. För att bedöma detta förhållande kan vissa yttre faktorer bli av intresse, exempelvis gemensamma barn, kyrkobokföringsadress, självdeklaration, hyresavtal, bidragsansökningar, försäkringskasseanmälan, testamente och bankkonton. Svaret på frågan om det föreligger ett samboförhållande i lagens mening blir beroende av en helhetsbedömning av samboendets ”fasthet och varaktighet”. Bevisbördan torde i princip åvila den som påstår att samboende föreligger. Även begreppet sambors gemensamma hem lider av stor oklarhet. Problemen knyter sig redan till delbegreppen bostad och bohag, men är kanske inte större än inom äktenskap. Skillnaden är att särskild inskrivningsanmälan för fastighet är nödvändig i samboendefallen. Däremot verkar problemen närmast oöverstigliga när det gäller att fastställa att bostaden och bohaget inte bara är till för gemensamt begagnande utan också förvärvats för detta ändamål. Avgörande blir ofta om egendomen förvärvats före eller efter ”inledandet av samlevnaden”, och då avses väl det rättsliga samboendets start. Här gäller det då att fastställa inte bara det ovan kritiserade oklara begreppet samboende utan även det ännu mer svårfångade begreppet början av ett sådant samboende. Även här ligger bevisbördan på den part som påstår att egendomen förvärvats för gemensamt begagnande. Regelsystemets enorma oklarhet skapar självfallet en pressande osäkerhet för många sambor eller blivande sambor. Man kan svårligen med säkerhet veta om den egna samlevnaden skall eller inte skall betraktas som äktenskapsliknande i sambolagens mening. Man måste här också skilja på äkta och oäkta sambo. Hamnar man under lagen är man äkta sambo, annars är man en oäkta sambo. Dessutom måste man fundera över begreppen ”delsbo” — det är de som delvis bor ihop — och ”särbo” — det är de som bor ihop ännu något mindre. Dessa begrepp skall alltså pressas in i lagsystemet på något sätt. Det betyder att man heller inte vet om lagens skydd inträtt eller inte inträtt eller visserligen inträtt men sedan upphört. I de fall där sådant skydd verkligen föreligger tror säkert många sambor att sambolagen ger ett rättsligt skydd som motsvarar äktenskapets. I verkligheten är situationen en helt annan. Visserligen liknar bodelningsreglerna, basbeloppsgarantin och rådighetsinskränkningarna vad som gäller i äktenskap, men skyddet är mycket mer begränsat i samboförhållandena. Härtill kommer att stor ovisshet för samborna måste gälla vilken egendom i hemmet som lagen gäller, och därav följer också en stor osäkerhet om det ekonomiska skyddets omfattning i samboskapet. Om tvist uppkommer i fråga om huruvida ett samboförhållande föreligger — eller har förelegat — enligt lagens mening eller inte enligt lagens mening uppkommer särskilda problem. Dels uppstår ofta stora svårigheter för den part, som hävdar att ett sådant samboende föreligger, att bevisa att så är fallet, och ännu svårare blir det att bevisa att detta förhållande förelåg vid viss tidpunkt — alltså att förhållandet startat men inte slutat. Dels riskerar en sådan utredning att hota den personliga integriteten, bl.a. på en så känslig punkt som det sexuella samlivet. Det måste då utredas och bevisas, eftersom det i propositionen uttryckligen angivits som ett synnerligen viktigt moment för bedömningen av om äktenskapsliknande förhållande förelegat eller inte. Sammanfattningsvis nödgas man konstatera att sambolagen blir i det närmaste obegriplig för allmänheten. Även för jurister kommer lagen och dess tillämpning att skapa stora svårigheter. Visserligen tycker justitieministern att det handlar om enkel lagtillämpning, men jag tror att han är ganska ensam om det. Enligt de uppgifter som jag har fått förefaller det som om sambolagen skulle komma att medverka till en säker arbetsmarknad för jurister under många år framåt. Även i lagrådet har det framförts synnerligen frän kritik mot den lagstiftningsprodukten. Herr talman! Folkpartiets alternativ till rättslig reglering av samboendeförhållanden är ett helt annat än nu föreliggande lagförslag. Det finns inget oavvisligt behov av en generell lagstiftning för alla samboförhållanden. Däremot finns ett skyddsbehov i vissa fall, nämligen vid samboförhållanden med gemensamma barn. Ett sådant skydd, och då ännu mer omfattande än enligt föreliggande lagförslag, är starkt motiverat av hänsyn till barnen. Det viktigaste är då att vårdnadshavarens möjligheter att överta bostaden utsträcks till att avse inte bara hyresoch bostadsrätt utan även äganderätt till bostadsfastighet. För barn, som vid en separation i regel hamnar i en otrygg situation, är det naturligtvis angeläget att i vart fall kunna stanna kvar i den invanda hemmiljön med den betydelsefulla kontakten med kamrater, dagis och skola. Vidare bör skyddet omfatta även övertaganderätt till bohaget för att man om möjligt skall slippa att helt splittra hemmet för barnen. Dessutom blir ett — om än ringa — ekonomiskt skydd vid dödsfall för efterlevande sambo även ett indirekt skydd och åtminstone någon ekonomisk grundplåt för barnens bästa. Den bärande tanken bakom folkpartiets modell till sambolagstiftning är att barnen skall erhålla ett rejält skydd, även om föräldrarna valt att leva tillsammans i samboform. För fullständighetens skull bör också betonas att samtliga samboende eller blivande samboende — med eller utan barn — måste ha vissa minimirättigheter i ett rättssamhälle. Därför bör samhället ansvara för en omfattande information om samboendets rättsliga konsekvenser. Dessutom måste samhället skapa möjligheter att ingå samboavtal med rättslig bundenhet. Sammanfattningsvis kan i denna del fastslås att folkpartiet prioriterar äktenskapet men inte sviker barnen i samboförhållanden. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet medverkat till i lagutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Förslaget till ny äktenskapsbalk är ett betydelsefullt lagstiftningsärende som riksdagen i dag skall besluta om. Med all rätt har förslaget fått den juridiska termen balk, som betyder huvudavdelning och utmärker att förslaget är mer omfattande än ett vanligt enskilt lagstiftningsärende. Äktenskapsbalken får i huvudsak anses vara en anpassning till dagens förhållanden, en modern lagstiftning som motsvarar de krav som människor i dag kan ställa. Propositionen har i väsentlig utsträckning kunnat beakta de synpunkter som under en följd av år framförts i den allmänna debatten om vår lagstiftning på området. Samtidigt vill jag dock framhålla att det under den närmaste tiden kan tänkas att en del debattörer framträder och säger att propositionens innehåll borde ha fått en radikalare profil. Av tidigare talare häri dag har vi hört att de anser att propositionen går för långt i vissa delar. Någon har t.o.m. jämfört äktenskapsbalken med en kulturrevolution. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att förslaget är betydligt blygsammare, och vår karakteristik står fast. Det är i huvudsak en anpassning till dagens förhållanden. Det som är helt nytt är naturligtvis sambolagen och reglerna om makes arvsrätt. När det gäller sambolagen kommer Berit Löfstedt att senare redovisa utskottsmajoritetens synpunkter, varför jag nu i mitt anförande kommer att kommentera övriga delar av förslaget och reservationerna 14. Reglerna om makes arvsrätt är ett viktigt avsnitt i propositionen. Inom ramen för arvsreglerna i den nu gällande lagstiftningen är det framför allt följande situation, hämtad ur verkligheten, som under en lång följd av år diskuterats. Många har ifrågasatt om lagreglerna överensstämmer med den allmänna uppfattningen. Det gäller när ett äktenskap upplöses genom att en av makarna avlider och där det tidigare gemensamma hemmet bestått av exempelvis en villa, ett radhus eller en bostadsrättslägenhet — en bostad som representerar ett betydande värde. Enligt de nuvarande arvsreglerna har de gemensamma barnen rätt att omedelbart få ut sin del av arvet, om de så begär, och under förutsättning att det inte finns inbördes testamente mellan makarna. I denna situation har den efterlevande maken i många fall endast två alternativ att välja på för att kunna lösa ut barnen. Det första är att sälja fastigheten eller bostadsrätten för att därigenom frigöra kapital. Det andra alternativet är att låna ett relativt betydande belopp i någon bank med bostaden som säkerhet. Det betyder att den efterlevande maken får vidkännas betydligt högre boendekostnader än tidigare. Inte något av dessa alternativ är särskilt inbjudande, när en människa i en ny och svår situation önskar behålla det gemensamma hemmet och där forma sitt fortsatta liv. Från utskottsmajoritetens sida är det med stor tillfredsställelse vi ser att förslaget till ny äktenskapsbalk innehåller regler som betyder att den efterlevande makens ställning i betydande utsträckning stärks i arvsrättsligt hänseende. Propositionens förslag innebär att efterlevande make får en direkt rätt till arv före gemensamma bröstarvingar. Vad den efterlevande maken ärver skall innehas med fri förfoganderätt. De nya reglerna innebär att barnen får vänta med att få ut sitt arv tills bägge föräldrarna avlidit. Det skall dock tilläggas att ett barn som endast är barn till den först avlidne maken, men inte till den efterlevande maken, har rätt att få ut sitt arv genast. Det är framför allt tre huvudskäl som ligger bakom förändringen. 1. Ett ansvarsfullt socialt tänkande, vars konsekvens är att ge den efterlevande maken en tryggad ställning, framför allt genom att kunna behålla den egna fastigheten/bostaden och den trygga miljö som där ges. 2. Att inbördes testamente mellan makar sedan lång tid tillbaka förekommer i stor omfattning och barnen därigenom har vant sig vid att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. 3. Att människor i aktiv ålder i dagens samhälle har högst avsevärt bättre inkomstmöjligheter än vad som var fallet på den tid när de nuvarande arvsreglerna fastställdes. Man kan sammanfattningsvis säga att den ekonomiska utvecklingen i samhället lett fram till en så pass hög levnadsstandard att det nu är möjligt att i ärvdabalken ge den efterlevande maken en större trygghet än tidigare. Från utskottsmajoritetens sida ser vi det som en framgång. Det skall också tilläggas att i propositionens förslag finns rätten kvar att skriva testamente. Sammantaget är det ett väl avvägt och sammanhållet förslag. Jag skall nu något kommentera reservation nr 2 och de motionsförslag som ligger bakom den nämnda reservationen. I ett antal motioner framförs uppfattningen att de gemensamma barnen får vänta för länge innan de får ut sitt arv efter föräldrarna. Likaså anser en del motionärer att en makes enskilda egendom inte skall ingå i en makes arvsrätt. I reservation nr 2 är också huvudtemat att en makes enskilda egendom skall tillfalla barnen och inte den efterlevande maken. Reservanternas förslag innebär följande. När två makar, som levt som jämställda parter och individer i ett långt äktenskap, plötsligt splittras genom att den ena maken avlider, då skall den efterlevande maken inte längre betraktas som jämställd. Då blir denne omedelbart den ekonomiskt svaga parten eftersom den avlidnes enskilda egendom skall tillfalla barnen. Viss egendom skall tydligen alltid förbehållas den egna släktgrenen även om den make som avlidit utfört en mycket bestående insats i och för familjens liv och utveckling. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att propositionens förslag både till dess sociala och dess tekniska struktur är överlägsen reservanternas modell. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 1, undertecknad av företrädare för moderaterna och centern, behandlas regler om övertaganderätt och rådighetsinskränkning. Innehållet synes säkerligen för de flesta vara mycket tekniskt och svåröverskådligt, men det är ett avsnitt av en större fråga som rör bodelning mellan makar. ning förrättas mellan makarna. Bodelning skall också ske då det dömts till boskillnad mellan makarna samt i princip även då äktenskapet upplöses genom en makes död. Bodelning sker genom att makarna i ett avtal kommer överens om hur egendomen skall fördelas mellan dem. I propositionen föreslås också att det nuvarande boskillnadsinstitutet avskaffas och ersätts med en rätt för makarna att förrätta bodelning under äktenskapets bestånd. I propositionen föreslås även en utvidgning av dens.k. övertaganderätten. Denna bestämmelse har sin grund i 1959 års lag om makars gemensamma bostad. Enligt den lagen skall vid bodelningen fastighet, hyreslägenhet och bostadsrättslägenhet som varit makarnas gemensamma bostad på begäran tilldelas den make som bäst behöver bostaden, om det med hänsyn också till omständigheterna i övrigt är skäligt. Propositionens utvidgade förslag innebär att även fastighet som är enskild egendom omfattas av övertaganderätten. Dock gäller det enbart permanentbostäder. Vidare föreslås att övertaganderätten för den ena maken skall avse även det gemensamma bohaget. Rätten att överta bostad och bohag gäller dock inte när det är fråga om egendom som är enskild på grund av föreskrifter i testamente eller vid gåva. Har bostaden eller bohaget anskaffats med hjälp av sådan enskild egendom föreligger däremot övertaganderätt. Det är mot denna utvidgade övertaganderätt som reservanterna protesterar. De anser att den enskilda egendomen suveränt skall vara förbehållen den ena maken och inte omfattas av övertaganderätten. De menar också att sådan enskild egendom inte skall vara underkastad rådighetsinskränkningar. Även här måste vi från majoritetens sida ifrågasätta reservanternas känsla för jämställdhet och vilja till att skydda den svagaste parten. Det är i regel den starka parten som kan förbehålla sig enskild egendom, ofta i form av bostad, men hur går det då för den andra maken när bodelning har blivit en realitet? Det kan var och en själv föreställa sig. Reservanternas förslag är märkligt, särskilt när man betänker att propositionens förslag inte innebär någon omfördelning av förmögenheten. Vad maken med enskild egendom går miste om är sin nuvarande rätt att få behålla precis den särskilda egendomen som gjorts till enskild. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Bakom reservation nr 3 som undertecknats av moderaterna och centern återfinns motion nr 401 av Allan Ekström. Motionären tar upp en rent processuell fråga om klandertalan rörande testamente.

Varför reservanterna formar sin politik så att en efterlevande make får sämre ställning än i dag får de själva förklara. Från majoritetens sida slår vi vakt om propositionens förslag och avvisar reservationen. Jag yrkar följaktligen avslag på reservation nr 2.

Jag måste säga att den bild som målas upp i reservationen inte stämmer med verkligheten. Det man i dag ofta hör talas om och ibland t.o.m. blir åsyna vittne till är hur de aktuella handlingarna bevittnas i efterhand. Visst blir det två namn på ett papper, men inte har vittnena på något sätt bidragit till att undvika förhastade rättshandlingar. Inte heller har de på något sätt bidragit till att förhindra att den ena parten utsatts för otillbörlig påverkan. Från majoritetens sida vill vi också framhålla att om man ställer upp vissa formkrav för en rättshandling innebär det att handlingen blir ogiltig, om inte kraven uppfylls. Det är enligt vår mening inte på något sätt ovanligt att parterna förbiser formkravets betydelse, något som kan leda till allvarliga rättsförluster för dem. Mot den här bakgrunden finns det ingen anledning att ha kravet på bevittning kvar. Reservanterna tycks ha sett denna delfråga helt från domstolens utsiktspunkt med önskemål om att få handlägga ärenden med utgångspunkt i solennitetshandlingar. Vi har från vår sida bedömt frågan utifrån den verklighet vi lever i. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. Herr talman! Jag skall till sist be att få göra ett tillägg, och jag vill till kammarens protokoll läsa in några faktauppgifter om hur ärendet har behandlats i lagutskottet, detta med hänsyn till en del kritik som har framförts i tidigare anföranden. Den aktuella propositionen avlämnades till riksdagen under hösten 1986, och motionstiden utgick den 10 november 1986. Efter tre veckor påbörjade lagutskottet sin behandling av ärendet; det var den 2 december 1986. Sedan pågick behandlingen i utskottet ända fram till den 10 mars 1987, då vi slutjusterade vårt betänkande. I dag, tre veckor senare, förs det debatt och fattas beslut här i kammaren. Under utskottsbehandlingen framfördes en del kritik mot att utskottet inte hade en färdigskriven proposition om följdlagstiftning till äktenskapsbalken. Däremot hade vi en lagrådsremiss med lagrådets yttrande. Vi kan nu konstatera att lagrådsremissen till sitt innehåll inte skiljer sig från den proposition som vi behandlar. Jag anser för min del att det här ärendets behandling inte skiljer sig från vad som gäller för andra större ärenden som behandlas i riksdagens olika utskott. Jag vill också framhålla att vi från majoritetens sida på flera punkter har varit mycket lyhörda för synpunkter som har framförts av de olika partierna. Martin Olsson har ju också i dag i sitt anförande intygat att i propositionens förslag har man på flera punkter tillgodosett vad reservanterna i familjelagssakkunniga anfört. I den stora utredning som familjelagssakkunniga utgör har såväl moderaterna som centern och folkpartiet haft representanter, precis som den socialdemokratiska gruppen. Vi har i den socialdemokratiska gruppen fortlöpande fått information från våra represen tanter i familjelagssakkunniga, och jag utgår från att samma information har lämnats även i andra partigrupper här i riksdagen. Till sist, herr talman: Justitieministern var tvungen att avlägsna sig ett ögonblick för att handlägga ärenden i departementet.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

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att SIDA:s upphandling av frakttjänster för sina transporter görs enligt riksdagens intentioner. Birger Rosqvist har hänvisat till uppgifter om att fartyg med allvarliga anmärkningar vad gäller sjösäkerheten anlitas för SIDA:s räkning. Jag förmodar att de uppgifter som åsyftas är de som förekommit i massmedia den 13-16 mars 1987 om fartyget Safir. Detta fartyg tillhör det västtyska rederiet Deutsche Rotmeerlinie, och det är registrerat i Panama. Sjöfartsinspektionen uppmärksammade nyligen vissa brister i fartygets säkerhetsutrustning, vilka därefter åtgärdades. Fartyget hade anlitats av Världslivsmedelsprogrammet för en vetelast. Vetet utgjorde en del av Sveriges bidrag till WFP:s livsmedelsbistånd. SIDA:s roll i sammanhanget var att upphandla vetet och hålla det tillgängligt för WFP i den hamn som WFP bestämt. SIDA hade alltså inte med fartygstransporten att göra. När det gäller SIDA:s egen befraktning av fartyg vill jag framhålla att denna följer principer som har utformats i samråd bl.a. med Svenska sjöfolksförbundet. Det innebär bl.a. att fartyget skall ha certifikat från International Transport Workers” Federation eller motsvarande, eller vara godkänt av Sjöfolksförbundet. Upphandlingen sker i enlighet med upphandlingsförordningen .

Herr talman! Panamaregistrerade fartyget Safir med västtysk ägare och Fjärran Östern-besättning kom till Göteborg och skulle vidare till Malmö för att lasta vetemjöl i säck. Lastägaren var SIDA. Destinationen var Aqabah, Jidda och Karachi. Vore det inte lämpligt att man på SIDA verkligen tog reda på vilket tonnage som kontrakterades för dess svenska hjälptransporter? Vore det inte naturligt att man synade extra noga när man får ett anbud som är lågt och som kommer från redare med fartyg som går under bekvämlighetsflagg? Det har i varje fall varit riksdagens mening för länge sedan — och det har vi återupprepat här i kammaren. Uppföljningen av säkerhetsbestämmelser och ansvar för fartygsbesättningen får absolut inte åsidosättas. Statliga myndigheter skall undvika bekvämlighetsflaggade undermåliga tonnage. Det har finansutskottet och riksdagen sagt tidigare. Inte enbart lägsta anbud, utan flera andra kriterier skall ingå när upphandlingskungörelsen skall tillämpas. Säkerheten för människor skall sättas främst. Det borde också vara angeläget för SIDA att frakten kan utföras på sådant sätt att lasten kommer säkert fram. Nog borde det vara av intresse att mjölet, som det nu var fråga om, kommer fram i oskadat skick, så att det inte är välling när det väl är framme. Det är väl inte så lämpligt att det förekommer läckage och vattenskador på vete. Svenska sjöfolksförbundet, säger statsrådet, kontaktas i sådana här fall för att man skall få garantier för att fartygen uppfyller normal standard. Men sådana kontakter tas väldigt sällan — det glömmer man ofta bort. Det har Sjöfolksförbundet meddelat mig.
Herr talman! Just i det här fallet, där fartyget Safir skulle frakta livsmedel, hade inte SIDA ansvaret för transporten, utan alltså Världslivsmedelsprogrammet. När SIDA har ansvar för transporterna skall SIDA garantera att fartygen är i bra skick. Det skall SIDA göra genom att följa upphandlingsförordningen och bara använda båtar som ITF har godkänt. SIDA kan ibland låta en inspektör inspektera fartygens handlingar och också ta direktkontakt med Sjöfolksförbundet. Det här borde vara tillräckligt. Men jag håller inte för otroligt att man då och då behöver se över sina rutiner för att följa upp att man gör det som det är tänkt att man skall göra. På papperet är det i alla fall väl garderat att allting skall fungera.
Herr talman! När det gäller bekvämlighetsflaggat tonnage är det inte alla gånger det som står på papperet som följs. Även om det var en annan som hade upphandlat frakttjänsten, var det SIDA och svenska staten som var biståndsgivare för det vetemjöl som skulle skickas. Det borde vara ett intresse att se till att varan kan komma fram i ett acceptabelt skick. Är det 58 fel på ett fartyg är det säkert en hel del läckagehistorier som ingår. Jag är medveten om att mottagaren får vetemjölet gratis. Man kanske drar sig därför för att klaga på kvaliteten när varan väl har kommit fram, eftersom man har fått den som gåva. Men det borde likaväl som det är ett intresse för oss att ge bistånd också vara ett svenskt intresse att se till att varan har en acceptabel kvalitet när den kommer fram. Om det är någon annan instans som upphandlat frakttjänsten är det bara en väg att kringgå de bestämmelser som gäller här i Sverige. Jag tycker att det behövs ett intensivt och kraftfullt agerande för att komma till rätta med problemet.
Herr talman! Självfallet är det ett gemensamt intresse för WFP och oss i Sverige att varan man sänder kommer fram utan anmärkningar.
Herr talman! Jag vill slutligen bara uttala den förhoppningen att det blir en skärpning på detta område och att det som vi säger här i riksdagen — vi har nästan varje år en debatt om detta — om att SIDA skall undvika att upphandla dåliga frakttjänster beaktas. Det är möjligt om man har verklig kontroll. Jag tolkar statsrådets svar som att man i fortsättningen mera skärpt skall se över dessa bestämmelser och beakta den mening riksdagen har i denna fråga.

Herr talman! Göte Jonsson har i en fråga bett statsministern förklara vilken av socialdemokratins ståndpunker i fråga om ålderdomshemmen som gäller. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Mitt svar är att det inte finns några delade meningar inom socialdemokratin beträffande inställningen till ålderdomshemmen. Ålderdomshemmen skall finnas som en mellanform och alternativ boendeform för äldre. Givetvis förutsätter detta en stegvis modernisering av boendestandarden.

Enligt socialutskottet skall varje boende med eget kontrakt disponera ett rum med större utrymme än vad som för närvarande förekommer i många ålderdomshem samt egen toalett och dusch. Minst kokskåp skall finnas. I anslutning till bostaden bör det finnas goda gemensamma utrymmen. Socialutskottets avsikt med detta ställningstagande är att statliga bostadslån skall kunna utgå till omoch tillbyggnad och att statsbidrag skall kunna utgå från anslaget till social hemhjälp till personal i hem som uppfyller dessa krav.